Herr talman! Det kanske kan garanteras redan i förväg att det här inte kommer att vara den vare sig hetaste eller längsta debatten i den här kammaren. Det är väl inte så konstigt i och för sig; detta är en fråga om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, i folkmun IFAU. Det hela är ganska tekniskt till sin karaktär, och det förefaller rimligt att regeringen och riksdagen skulle expediera behovet. Vi har dock från Vänsterpartiets sida reserverat oss. Vi föreslår att propositionen ska avslås så att den nuvarande lagen ska ges en fortsatt tidsbegränsad giltighet, i det här fallet till och med 2017, och att regeringen rimligen under den tiden ser till att det görs en ny utvärdering och att man hittar vägar som tillgodoser de invändningar som har kommit. Det har rests invändningar från såväl Statistiska centralbyrån som Datainspektionen. De har avstyrkt förslaget under remissrundan. För Vänsterpartiet är detta i första hand en fråga om att skydda den personliga integriteten. Det är principiellt problematiskt att IFAU med dagens lagstiftning, som föreslås bli permanent, ges möjlighet att även fortsättningsvis bygga upp egna samlingar av personuppgifter som redan med lagstöd bevaras hos andra myndigheter. Det är inte önskvärt ur integritetssynpunkt att statliga myndigheter bygger upp parallella samlingar med uppgifter om medborgarna. Det finns ett bredare problem här, nämligen att integritetshänsyn allt oftare tycks utgöra något slags sista prioritet och får stryka på foten vid alla typer av målkonflikter. Det är klart att vi inte heller tycker att detta är som att massövervaka medborgare med hjälp av FRA. Det här är angelägen forskning som underlättas, men samtidigt hade det varit möjligt att anstränga sig lite mer från regeringens sida för att hantera integritetsfarhågorna. Man kan väl säga att det både är lite typiskt och lite synd att det inte görs. Vänsterpartiet anser att såväl SCB:s som Datainspektionens invändningar är relevanta. Men dels saknar vi en utvärdering av alternativa lösningar, dels tänker vi att man bör invänta hanteringen av de förslag som har presenterats i den så kallade registerforskningsutredningen. Därför yrkar jag avslag på propositionen och bifall till reservationen från Vänsterpartiet.

Herr talman! Jag vill kort bara tillrättalägga några sakliga fel i reservationen. Rätt ska vara rätt. Det är viktigt att komma ihåg att integriteten skyddas i lagen om behandling av personuppgifter. Det är inte så att integriteten lämnas oskyddad. Det är också viktigt att komma ihåg att en utvärdering av den tidigare tidsbegränsade lagstiftningen är gjord av regeringen. Det är också viktigt att komma ihåg att om det skulle uppstå en ny situation - man har ju bland annat pekat på i reservationen att man skulle avvakta en eventuell ny situation - kan faktiskt regeringen återkomma med en ny proposition till riksdagen. Inga av argumenten mot betänkandet är egentligen sakligt korrekta. Det är viktigt att ha det i minnet. Dessutom kan jag inte undvika att konstatera att när det gäller arbetsmarknaden och de bekymmer och problem som de människor som har drabbats av arbetslöshet råkar ut för är det helt andra frågor som vi i Socialdemokraterna driver och tar fram. Det handlar naturligtvis om den tidigare regeringens misslyckande med arbetsmarknadspolitiken, som nu måste rättas till. Det handlar om att arbetslöshetsförsäkringen inte fungerar på ett vettigt sätt, vilket drabbar de arbetslösa. Det försöker vi lägga tid och energi på. Vi vill dessutom ha in information om arbetsmarknaden via Institutet för arbetsmarknads och utrikespolitisk utvärdering. Det är ett hjälpmedel för regeringen och riksdagen när det gäller att fatta kloka beslut. Det är dock som sagt viktigt att komma ihåg att invändningarna i reservationen inte är sakligt korrekta. Med anledning av det, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på motionen.